Fru talman! Många arbetslösa som jag har pratat med vittnar själva om att de tvingas söka jobb som de inte har en chans att få och där det till och med står i annonsen att det krävs en viss utbildning som de arbetslösa inte har. Nu har det tillkommit krav på aktivitetsrapport en gång per månad som de arbetslösa måste fylla i. Tidigare fick arbetslösa träffa arbetsförmedlare som noterade vad de arbetslösa hade gjort för att få jobb. Då skedde det muntligt - man redovisade vad man hade gjort på det sättet. Aktivitetsrapporterna ökar administrationen för den enskilda arbetslösa, för Arbetsförmedlingen och för a-kassorna. Det som är en risk med detta är att arbetsgivarna annonserar ut färre jobb. Många drar sig för att annonsera jobb hos Arbetsförmedlingen därför att de blir översköljda av jobbansökningar. I och med att många känner sig tvingade att söka jobb som de inte har kvalifikationer för är det många arbetsgivare som upplever att de får hundratals ansökningar varav bara ett fåtal är relevanta för arbetsgivaren och gäller personer som de faktiskt skulle kunna anställa. Det har minskat antalet arbetsgivare som annonserar via Arbetsförmedlingen. Tillsättningen via kontakter - sociala medier, rekryteringsföretag och bemanningsföretag - har i stället ökat. Väldigt många företagare har hittat andra vägar än just Arbetsförmedlingen. Det är ett stort problem för de arbetslösa som saknar kontakter. De flesta jobb tillsätts ju via kontakter. Därmed finns det en risk att aktivitetsrapporterna späder på problemet ytterligare, det vill säga att det finns en risk att ännu fler arbetsgivare slutar att annonsera ut jobb och i stället till exempel använder kontakter och bemanningsföretag. Man kan titta på utvärderingar, som det redovisas en del av. Men om man ser till de faktiska resultaten hittills av kontrollsystemet för arbetslösa kan man se att det inte har lett till jobb, utan arbetslösheten har ökat. Jag hade också en fråga om vad som är viktigast, att satsa tid och resurser på att kontrollera arbetslösa mer eller att satsa tid och resurser på att hjälpa dem mer. Hela administrationen med aktivitetsrapporter riskerar att uppta arbetsförmedlarnas tid. Någonstans får man göra ett vägval, om man inte vill förstärka Arbetsförmedlingen med många fler anställda. Vad är viktigast att satsa på? Jag är helt övertygad om att det viktigaste att satsa på är kvalificerad hjälp att få jobb. Jag tycker att vi redan har mycket kontroll. Det intressanta vore att ringa in de jobb som den arbetslösa har chans att få. Arbetsförmedlingen skulle kunna lägga mer tid just på att söka efter de jobben, självklart i jobbannonser men också genom kontakter med arbetsgivare och göra en bättre matchning mellan arbetslösa och jobb och hjälpa arbetslösa med det. Den andra delen handlar om utbildning. En anledning till att många inte får de jobb som de söker är ju att de inte har rätt kompetens. Det finns samtidigt ett matchningsproblem där många arbetsgivare inte hittar rätt utbildad personal. Det är ett givet område. I dag får inte ens de som saknar grundskole och gymnasieutbildning hjälp av Arbetsförmedlingen att skaffa sig det. Det borde naturligtvis ingå. Arbetsförmedlingen skulle kunna satsa mycket mer på det.

Fru talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret! Vi socialdemokrater vill se en fungerande matchning och en smidig omställning på arbetsmarknaden. Då behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik och en anständig arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet och bidrar till omställning från ett jobb till ett annat. Det har vi inte i dag. Vi vill ha en arbetslöshetsförsäkring där rättigheter och skyldigheter motsvarar varandra. Det är rimligt att ställa krav på den försäkrade att han eller hon ska vara aktiv, söka jobb, stärka sin ställning på arbetsmarknaden och fullt ut stå till arbetsmarknadens förfogande. Vi stöder därför att regelverket har ändrats så att de sanktioner som den försäkrade kan drabbas av om man inte fullföljer sina skyldigheter har nyanserats, så att sanktionerna bättre svarar mot graden av försummelse. Men den arbetslöse ska också ha rättigheter. Vi anser att man ska ha rätt till en anständig ersättning som för de allra flesta faktiskt ger 80 procent av den lön som man tidigare har haft och rätt till stöd från Arbetsförmedlingen från första dagen, rätt till utbildning och andra aktiva insatser. Här har regeringen motsatt linje. Regeringen har målmedvetet försämrat försäkringen och nedmonterat viktiga delar av arbetsmarknadspolitiken. Skyldigheterna skärps, men rättigheterna lyser med sin frånvaro. Den obalansen är en viktig orsak till att regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats och att arbetslösheten i dag är alarmerande hög, trots att det finns många lediga jobb på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsministern har i dag varit i arbetsmarknadsutskottet och redovisat vad man i dag vet om resultatet av införandet av månatliga aktivitetsrapporter. Statsrådet betonade då att införandet av denna rapportskyldighet har varit känd och förberedd sedan länge, och enligt statsrådet har den också varit efterfrågad av Arbetsförmedlingen. Då blir man lite förvånad att höra att både Arbetsförmedlingen och statsrådet verkar förstå så litet av det som nu sker, när 46 000 rapporter fattas och man inte vet vad det beror på. I svaret säger arbetsmarknadsministern att regeringen följer implementeringen noga. Det är bra. Men jag skulle vilja fråga: På vilket sätt har regeringen beaktat de synpunkter som kom fram i remissförfarandet för att just säkerställa att det skulle bli en bra implementering när man utformade förordningen om de månatliga aktivitetsrapporterna? Det står ju i propositionen att regeringen kommer att beakta de synpunkter som har framkommit i det fortsatta förordningsarbetet. Då är min fråga: Vad konkret har regeringen beaktat när det gäller utformandet av förordningen om månatliga aktivitetsrapporter för att säkerställa att det inte ska leda till onödiga problem för de försäkrade eller onödigt arbete för Arbetsförmedlingen?

Fru talman! Bakgrunden till beslutet om aktivitetsrapporter, som både Alliansen och Socialdemokraterna stod bakom, var att före den 1 september då detta skulle träda i kraft ordentligt fanns det både från arbetsförmedlare, från kassorna och från arbetssökande signaler till regeringen om att de sanktioner och de inrapporteringar som skedde var rättsosäkra. Det var det som man ville få bukt med genom denna proposition och samtidigt koppla detta till ett annat sanktionssystem med fler steg. För att detta sanktionssystem skulle fungera väl var man naturligtvis också tvungen att ha det mycket tydligare när det handlar om att rapportera vilka aktiviteter som den arbetssökande hade gjort. I propositionen framgår det tydligt att handläggaren på Arbetsförmedlingen och den arbetssökande tillsammans ska sitta ned och göra en handlingsplan. Det finns sedan tidigare också. Men man ska också koppla aktivitetsrapporten till handlingsplanen. Nu finns det barnsjukdomar; det är vi medvetna om. Man ligger inte riktigt i fas med implementeringen, och det är bara att beklaga. Men jag tror att detta kommer att bli riktigt bra när det blir färdigt. Det var också därför som vi hade en samsyn kring att vi skulle införa det. Efter denna nya reform finns det mer tid för handläggaren att verkligen jobba individuellt med den arbetssökande. Hillevi Larsson tar upp att den arbetssökande är tvungen att söka ett visst antal jobb som man kanske inte är kvalificerad för. När jag är ute på olika arbetsförmedlingar brukar jag ställa frågan om det är så. Jag får alltid samma svar, nämligen att man tillsammans med den arbetssökande gör upp vad som är rimligt att man ska söka. Är man specialistutbildad inom ett visst område är det inom detta område som man ska söka jobb. Då kanske det handlar om att det inom det område som man bor i och med den kompetens som man har är rimligt att man ska rapportera att man har sökt fem jobb under en månad. Det kanske inte finns fler att söka just då. Jag tycker därför att denna nya reform är mycket tydlig och bra för en arbetssökande. Innan vi fattade beslutet framkom det att man som arbetssökande i olika delar av landet hade olika krav på vad man skulle leverera in och att det skedde muntligt, precis som Hillevi Larsson sade. Nu blir det tydligare när dessa barnsjukdomar är bortarbetade. Man för in i datorn på det som kallas min sida vad man har gjort för aktivitet. Då har handläggaren detta framför sig när den sökande kommer och sitter ned och diskuterar hur den sökandes arbetslöshet ska bli så kort som möjligt. Regeringen har gett IAF i uppdrag att följa denna reform. Det är viktigt att vi som politiker inte nu börjar skruva och rådda, utan vi måste låta Arbetsförmedlingen implementera detta. Men det gäller att följa det noga. Om något år kanske vi ser att vi måste skruva. Då är det klart att vi ska göra det. Det gäller alla reformer. När det gäller de utbildningsinsatser som har utförts bland annat hos kassorna - kassorna låg redan i våras i framkant när det gäller denna reform - och att Arbetsförmedlingen inte har hunnit med riktigt sägs det att man har haft en bra uppflaggning i god tid innan men att man inte riktigt har fått till det. Jag såg en intervju med någon från Arbetsförmedlingen i Stockholm häromdagen som sade att detta blir bra bara man får lite mer tid på sig. Jag tycker därför att vi inte ska kasta in handduken. Detta kommer att bli riktigt bra.

Fru talman! Det är kanske för tidigt att fullt ut värdera aktivitetsrapporten eftersom detta är någonting ganska nytt. Däremot kan man säga att detta verkligen har haft barnsjukdomar. Det är många som nu riskerar att inte få ersättning. Det är ändå ett allvarligt problem. Dessa rapporter från arbetsgivarna har rätt så mycket kommit efter att beslutet fattades. Det finns en oro hos arbetsgivarna att det ska komma ännu fler jobbansökningar. De känner sig redan översköljda av jobbansökningar. Det tycker jag ändå att man ska ta fasta på. Nu har vi genomfört detta system. Finns det då problem med det får man ta fasta på det. Den viktigaste frågan i sammanhanget är vad man ska lägga mest fokus och kraft på. Är det kontrollinsatserna eller är det kvalificerad hjälp för att de arbetssökande ska få jobb? Där tycker jag att det är ett allvarligt problem att Arbetsförmedlingen har skickat tillbaka 20 miljarder kronor under de senaste fem åren. Det är pengar som skulle ha kunnat användas till arbetslösa för att hjälpa dem att få jobb. I stället har de bara skickats tillbaka. Det har skett på grund av att regelverket är alldeles för fyrkantigt när det gäller vilka åtgärder som Arbetsförmedlingen kan ta till för att hjälpa de arbetslösa. Här borde man lätta på regelverket. Jag nämnde möjligheter att anvisa till grundskole och gymnasieutbildning. Men det finns en mängd andra utbildningar som är attraktiva på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen skulle kunna anvisa arbetslösa till. Det blir destruktivt om man ska söka ett visst antal jobb och en stor del av dessa jobb är jobb som man inte har någon chans att få. Det är destruktivt för den enskilde, och det är destruktivt för arbetsgivarna som får dessa ansökningar som inte leder till något annat än extra arbete för arbetsgivarna. Jag hade en fråga. Går man åt andra hållet? Hur uppmuntrar man fler arbetsgivare att annonsera ut jobb? Det är den stora chansen för dem som är på Arbetsförmedlingen och som inte har kontakter att fler jobb faktiskt annonseras via Arbetsförmedlingen. Jag tycker ändå att man borde ta fasta på det och lyssna på vad arbetsgivarna själva tycker. Det har faktiskt framkommit en oro för att det är alldeles för många jobbansökningar. Det är klart att det är bra att sanktionerna mildras så att det sker stegvis, men jag tror ändå inte att det ersätter kvalificerade insatser för de arbetslösa. Det handlar också om att utvärdera systemet att man ska söka ett visst antal jobb och vad det faktiskt har lett till. Det fungerar kanske bättre när vi har lägre arbetslöshet, men med den höga arbetslöshet vi har i dag leder det till att man söker jobb efter jobb utan att det leder någonvart. Det tar bara tid och administration. Har man en specialistutbildning är det klart att det kanske är lite lättare; då kan man söka jobb som kräver den utbildning och kompetens man har. Har man låg utbildningsnivå blir det dock väldigt svårt, med tanke på att de flesta jobb kräver någon form av utbildning. Då blir det destruktivt för den enskilde att söka jobb efter jobb. Även om jag tror att det går bra till på många håll - jag ska inte säga något annat - finns det skräckexempel. Jag hörde häromdagen en kvinna som berättade om sin släkting. Han hade jobbat i en kiosk - det var hans arbetslivserfarenhet - och skulle söka jobb som läkare. Jag hoppas verkligen att det var ett skräckexempel, som sagt, men jag tycker inte att sådant får hända. Vi måste satsa på kvalitet framför kvantitet.

Fru talman! Jo, jag vet precis vad vi har beslutat, Elisabeth Svantesson. Jag använde mitt första inlägg till att redovisa varför vi socialdemokrater stödde propositionen. Vi anser både att man ska ställa krav på den försäkrade och att dessa krav ska motsvaras av tydliga rättigheter. När det gäller rättigheterna är vi oense med regeringen, för regeringen har försvagat både arbetsmarknadspolitiken och försäkringen. Min fråga är: Vet arbetsmarknadsministern vad hon har beslutat om? Jag citerar ur propositionen: "Regeringen konstaterar att aktivitetsrapportens införande och utformning kommer att hanteras på förordningsnivå." Det innebär att den inte kommer att hanteras av riksdagen; det är regeringen som beslutar om förordningar. "Lämnade synpunkter kommer därför att beaktas i det fortsatta förordningsarbetet." Jag noterar att ministern inte svarade på min fråga. Vilka konkreta avtryck har synpunkterna från remissinstanserna gett i regeringens förordningsarbete för att försöka förhindra några av de problem - de är möjligen barnsjukdomar, men problem är de alldeles uppenbart - vi nu ser? Min fråga kvarstår alltså. Fru talman! Jag vill också ta upp ett konkret exempel. Jag har varit i kontakt med Isabell Persson som bor här i Stockholm. Hon har varit arbetslös i tre år. Hon har varit kodad med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga i två år. Isabell är lika gammal som arbetsmarknadsministern, så hon har massor av år framför sig i arbetslivet som hon borde få arbeta. Jag har läst Isabells aktivitetsrapporter, och det som slår mig när jag läser dem är att hon inte får något stöd från Arbetsförmedlingen. Hon har i princip ingen kontakt med Arbetsförmedlingen. Hon berättade också att hennes arbetsförmedlare - hennes kontaktperson - utformar handlingsplaner utan att det sker i samverkan med henne. Utan att hon ens är närvarande utformas handlingsplaner. Det brister alltså i ömsesidigheten: Det ställs skarpa krav på den försäkrade från första dagen från införandet. Jag har i grunden inte problem med det, men jag tycker att det är orimligt att det inte motsvaras av någon rättighet. Man har alltså inte rätt att träffa sin arbetsförmedlare regelbundet, trots att i det här fallet Isabell rimligen borde höra till de prioriterade grupper som verkligen borde få göra det också med regeringens sätt att se på vilka som ska få stöd från Arbetsförmedlingen. Det är väl ett minsta krav att man själv är delaktig i utformandet av den handlingsplan som ska styra det arbete som förväntas leda till jobb. När man tar del av Isabells aktivitetsrapporter - hon är oerhört aktiv; hon utbildar sig, tar körkort, tar många kontakter, är på intervjuer, söker jobb och har också många kontakter för att ta reda på om det är lämpliga jobb hon har chans att få - är det slående hur det nästan inte finns några kontakter med Arbetsförmedlingen. Det är min nästa fråga till ministern: Borde det inte finnas en ömsesidighet i de krav ni ställer på den försäkrade och som är skarpa från första dagen från införandet? De motsvaras ju inte av att man kan förvänta sig samma rättigheter när det gäller kontakterna och stödet från Arbetsförmedlingen. Är detta rimligt, Elisabeth Svantesson?

Fru talman! Det är bara att hålla med Ylva Johansson. Har man varit långtidsarbetslös har man självklart tappat självförtroendet och tron på att man ska få ett jobb. Det är självklart att det är när man är långtidsarbetslös och inte själv har förmåga, möjlighet eller kapacitet som man ska få stöd från Arbetsförmedlingen i största möjliga omfattning. Det är absolut någonting jag håller med Ylva Johansson om. Att jag gick upp i talarstolen igen har att göra med hur processen har skett för att implementeringen skulle bli så bra som möjligt hos Arbetsförmedlingen. Det tillsattes ju en arbetsgrupp för att utarbeta de förordningsändringar som följde det nya regelverket i a-kassan, där man tog hänsyn till det som hade inkommit från remissinstanserna. Jag tror absolut - och det var också ambitionen när propositionen kom - att handläggaren skulle få mer tid för den arbetssökande. Det gäller framför allt utifrån att identifiera arbetssökande som har behov av extra stöd i sitt arbetssökande, i stället för att det som i dag kanske smetas ut väldigt brett. Det handlar om att verkligen göra riktade insatser för den som har behov av extra stöd utifrån den sökandes behov. När det gäller de barnsjukdomar vi allihop har talat om var det bland annat på grund av ett tekniskt fel som sista inlämningsdatum angivits fel för ungefär 6 000 personer. Det är Arbetsförmedlingen som äger frågan hur man ska hantera det. I beslutet är det tydligt att den som inte lämnar in sin aktivitetsrapport mellan dag 1 och dag 14 riskerar att hamna i den första sanktionstrappan. Eftersom det är ett tekniskt fel ska man dock naturligtvis rent humant se till att de arbetssökande inte ska få problem med att få ut sin a-kassa, så där har Arbetsförmedlingen gjort en bra övergång för de personerna.
Fru talman! Först, Hillevi Larsson: Införandet av aktivitetsrapporterna handlar inte om att införa massvis av slumpansökningar till arbetsgivare. Det ska man inte göra. Uppdraget är väldigt tydligt utformat - den som är arbetssökande i dag och var det även tidigare ska söka lämpliga jobb för honom eller henne. Det kan förhoppningsvis fällas upp ännu bättre om man är tydlig med att redovisa vilken typ av jobb man har sökt. Det var det jag var inne på i mitt förra inlägg, om att faktiskt föra samtalet om hur kvaliteten i arbetssökandet kan ökas. Jag tror också att Arbetsförmedlingen med det här stödet nu kan identifiera de personer som har ett större behov av stöd. Det kanske inte alltid visar sig men har visat sig inom den här typen av aktivitetsrapport. Man ser faktiskt att personer som kanske inte har fått stöd tidigare får det tidigt i processen. Jag vill även påminna om att det här är nytt, precis som Hillevi Larsson sade. Det är två månader. Självklart kommer vi att följa upp och fortsätta att följa detta. Vi gör det tillsammans med Arbetsförmedlingen, och det kommer också att ske på andra sätt. När det gäller förordningen är det självklart inte en eller två tjänstemän som själva har suttit och skrivit på den, utan man har kommunicerat med alla relevanta parter i detta. Både Arbetsförmedlingen och a-kassorna har haft en bra kommunikation. När det gäller de 46 000 personer som aldrig lämnade in sina rapporter kan det hända att det hade kunnat undvikas på något sätt. Arbetsförmedlingen har nu gått ut med en webbenkät för att fråga hur det kommer sig. Vi vet att man fyller i ett kryss om man är med i en a-kassa, men det behöver inte betyda att man tänker ta ut ersättning, att man kommer att fortsätta vara arbetslös eller att man förväntar sig a-kasseersättning. Det är viktigt att vi får reda på det: Är det 46 000 personer som i realiteten ska ha a-kassa? Varför har de i så fall inte lämnat in rapporten? Det tänker Arbetsförmedlingen ta reda på, och det är viktigt att så sker. Någonting har gått fel, och då får man justera utifrån detta.
Fru talman! En av mina frågor handlade just om man inte skulle kunna specificera regelverket så att man satsar mer på kvalitet och mindre på kvantitet. Det gäller inte minst aktivitetsrapporterna. Det är många arbetslösa som redan innan aktivitetsrapporter infördes har upplevt att de tvingats söka jobb som de inte haft en chans att få. Det låter positivt som ministern säger. Men jag tvivlar på att det automatiskt kommer att bli så överallt. Jag hoppas att regeringen i det fortsatta arbetet lägger mer fokus på att det verkligen ska vara mer kvalitet som leder till jobb i stället för bara kvantitet. Det är kanske viktigare att söka fem jobb som de har chans att få än att söka 50 som de har noll chans att få. Det är ändå större chans att de ska få napp på de där de har kvalifikationerna. Man ska också gå vidare och höja kvalifikationerna för de sökande. Då öppnar man upp många fler jobb som de kan söka och också har en chans att få. Även om det är ett jättestort problem med matchningsproblemen på arbetsmarknaden så att arbetsgivaren i vart femte fall inte kan hitta rätt människor till de jobb som de vill ha människor till är det samtidigt en utmaning. Åtminstone en del av de arbetslösa kan kanske ta de jobben om de får rätt utbildning. Jag hoppas att det fortsatta arbetet både handlar om de barnsjukdomar vi ser med systemet och de utvärderingar som görs av det men att man också lägger mer krut på det som verkligen ger resultat och inte bara är statistik där man samlar pinnar. Något som jag glömde ta upp tidigare är att detta också kan tillämpas inom socialtjänsten. Det är viktigt att man också försöker lösa problemen med den ökade administrativa bördan för socialtjänsten med aktivitetsrapporter.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern påstod här tidigare på ett sätt som jag tycker gränsar till oförskämdhet att vi socialdemokrater inte skulle veta vad vi beslutar om här i kammaren. Jag väntar fortfarande på svar på frågan: På vilket konkreta sätt har regeringen i utformningen av förordningen tagit hänsyn till och beaktat, som det står i propositionen, de synpunkter som har framkommit i remissbehandlingen? Det är den formuleringen i propositionen som jag vill ha ett svar på. På vilket sätt har man beaktat det? Vilka konkreta saker har man låtit påverka utformningen av förordningen? Min andra fråga gäller Isabell Persson som jag tog upp som exempel. Hon har lämnat in sina aktivitetsrapporter, och jag har läst dem. Jag tror att de är ett mycket bra stöd när man ska gå vidare för att hjälpa henne till arbete. Hon har nu lämnat sina aktivitetsrapporter. När kan hon räkna med att få en arbetsförmedlare som har tid att arbeta med henne?